Herr talman! Jo, herr Rydén, det här blev en tummatuta! Beträffande uppräkningen i propositionen av de fyra frågor som jag tog upp tidigare och som egentligen syftade till att avskaffa hela 1974 års kungörelse fann ekonomiministern dess bättre så småningom att vi av praktiska och andra skäl inte kan göra något mera på just den här punkten. Sedan gör man på borgerligt håll just konkurrensneutraliteten till en stor principfråga. Men, herr Rydén, det råder ju ingen konkurrensneutralitet på marknaden i detta avseende. Jag tror att herr Rydén skulle få mycket svårt att leta reda på en enda lantmannaförening i Sverige som har affärsförbindelser med någon annan bank än just Föreningsbanken. Det kan finnas ett och annat undantag, men i regel är det så. Samma sak gäller de stora företagen med deras koncentration till storbankerna. Jag hoppas att herr Rydén känner till dessa förhållanden. Själv råkar jag sitta i en bankstyrelse och har därför fått bevis på att det förhåller sig på det sättet. Den saken kan vi inte göra någonting åt, för här väljer man själv. Jag föreställer mig att ni inte tänker föreslå att vi förbjuder företagen att ha en viss bankförbindelse eller att de måste sprida sina placeringar på olika banker. För min del har jag sagt att vi inte har någon ambition att försöka upphäva intressegemenskapen i dessa avseenden mellan jordbrukarnas organisationer och Föreningsbanken. Herr Svensson i Malmö kallade den nya regeringens förslag för frasliberalism, men jag skulle vilja beteckna förslaget som klåfingrighet och ingenting annat. Det är vad det här stora förslaget innebär.
Herr talman! Med ordet frasliberalism menade jag just detta att man häver fram en princip som man sedan inte lever efter, och det är det som går igen i herr Rydéns anförande. Jag vill ställa två frågor till utskottstalesmannen Rydén i ärendet. Herr Rydén förespråkar likformighet, som han säger, men det blir ju ingen likformighet. Vad ni åstadkommer är raka motsatsen. Ni upphäver nämligen inte en bankgrupps och en finansgrupps möjligheter att fö reskriva att ett företag, som denna grupp kontrollerar, skall anlita viss bankförbindelse. Där råder ju ingen likformighet, utan det ni vill upphäva är bara statens rätt att utfärda liknande föreskrifter till de myndigheter eller de företag som den centrala statsmakten övar kontroll över. Herr Rydén går ändå längre. Ni hindrar t.o.m. riksdagen att föreskriva — vilket riksdagen i princip skulle ha kunnat göra — att statliga instanser skall använda viss statlig bankförbindelse. Det blir ju omöjligt. Ni minskar ju riksdagens kontroll över den statliga byråkratins göranden och låtanden här och lämnar över det åt generaldirektörernas godtycke. Det tycker jag inte heller är bra. Tycker herr Rydén att det är korrekt och förenligt med den insyn som bör råda i statliga myndigheters handlande på detta område? Den andra frågan gäller neutraliteten. Antag, herr Rydén, att en viss statlig myndighet använder en viss privatbank för sin medelsrörelse. Antag att denna myndighet samtidigt handlägger viktiga planärenden och antag att privatbanken har ett bestämt intresse av att dessa planärenden avgörs i viss riktning. Tycker då herr Rydén att det är sunt att det finns ekonomiska band mellan denna myndighet och denna privatbank? Det är ett konkret exempel.

Herr talman! Till herr Jansson vill jag säga att det är faktiskt en mycket stor skillnad. Det gäller en princip av stor betydelse därför att här talar vi om att de olika bankinstituten skall ha lika konkurrensmöjlighet, medan i nuvarande läge de statliga myndigheterna och verken enligt en förordning är skyldiga att anlita en viss bestämd bank.
Herr talman! Det blir bara värre när herr Rydén skall försöka försvara sin ståndpunkt från principiell synvinkel. Vi har en institution i vårt land som kallas för bankinspektionen. Den hoppas jag herr Rydén känner till. Bankinspektionen har till uppgift bl.a. att bevaka att det råder konkurrens på penningmarknaden. I sitt remissyttrande över förslaget från den borgerliga regeringen säger bankinspektionen att den inte vill ta någon som helst ställning i denna sakfråga. Detta är en politisk bedömning, skriver inspektionen i sitt remissvar, och därför avstår man från att uttala sig. Inspektionen redovisar sakligt hur dess verksamhet bedrivs, men avstår från att ta ställning i det här fallet. Om det nu var så som herr Rydén påstår att detta var en fråga av så otroligt stor vikt då det gäller konkurrensneutraliteten mellan olika bankinstitut, skulle väl bankinspektionen, som har uppdraget att bevaka detta i egenskap av landets högsta myndighet på området, ha sagt ifrån att det är angeläget att avskaffa statliga myndigheters skyldighet att placera pengar i PK-banken. Men det säger inte bankinspektionen. Och det tycker jag belyser hela saken. Det här är, som jag sade tidigare, herr Rydén, ingenting annat än klåfingrighet som ni upphöjer till en stor princip. Jag tycker det är ganska fattigt att skriva regeringspropositioner på så dåliga premisser.
Herr talman! Herr Rydén undviker frågan om statliga myndigheters oväld och om den uppenbara risken för sammanblandning mellan statliga myndigheters agerande i bestämda frågor och vissa bankinstituts agerande i samma frågor, som ju hör till det här ärendet. Tycker herr Rydén för det första att det är sunt för den rättsliga och den politiska moralen att nu öppna slussarna för den typen av kontakter och den typen av påtryckningar? Är de inte redan starka nog? För det andra vill jag ha svar även på den andra sidan av frågan, men då skall jag kanske ställa den i en annan form: Är ni på regeringssidan beredda att utfärda föreskrifter som förbjuder storbankerna att påtvinga enskilda företag viss bankförbindelse eller att påtrycka dem en viss bankförbindelse? Om ni är för konkurrens och ekonomisk likställdhet på kreditområdet på den privata företagssektorn, varför har ni då inte föreslagit någon motsvarande föreskrift på det området som den ni nu föreslår på det statliga området? Har ni över huvud taget haft en tanke åt det hållet? Är inte hela saken bara beroende på att ni vill, till de privata storbankernas fromma, komma åt Post och Kreditbanken?
Herr talman! Herr Jansson säger att bankinspektionen inte vill svara på den här frågan, eftersom det är en politisk bedömning. Just det, herr Jansson! Detta är en politisk bedömning. Man kan dra den slutsatsen att socialdemokraternas krampaktiga fasthållande vid PK-bankens monopolställning är ett sätt att förstatliga bankväsendet, eller i varje fall ett sätt att se till att staten har en stor del av bankväsendet i det här landet. Därmed är också det konkurrensförhållande som vi vill uppnå upphävt. Till herr Svensson i Malmö vill jag säga att det är helt riktigt att vi skall fatta politiska beslut här. Jag tror inte att vi med en stor statlig bank kommer att kunna uppnå större oväld än vi gör i ett system med ett konkurrensförhållande.
Herr talman! Alla beslut vi fattar i riksdagen är grundade på politiska överväganden. Skulle det inte vara så, vore det väldigt underligt, och man kan fråga sig varför vi då skulle sitta här som politiker. Den fråga jag ställde till herr Rydén har jag inte fått svar på. Om det nu är så att detta, att statliga myndigheter har skyldighet att anlita PK-banken för sina transaktioner, skulle vara ett så allvarligt avsteg från principen om konkurrensneutralitet, varför har då inte den högsta myn dighet i landet som har att se till sådana saker sagt ifrån att detta förfarande borde avskaffas? Det har bankinspektionen inte gjort, och därmed faller ju hela herr Rydéns argumentering platt till marken på den här punkten. Det är bara att konstatera det.
Herr talman! Bankinspektionens uppgift är ju att kontrollera bankerna, och dess möjligheter att kontrollera ett fritt banksystem är lika stora i framtiden som i nuläget. Att bankinspektionen inte har tagit ställning i den här speciella frågan beror på att det har funnits en statlig bestämmelse om PK-bankens uppgifter.

Herr talman! Det pågår en omfattande kapitalexport från Sverige. Värden som har skapats i det här landet genom exploatering av våra inhemska naturtillgångar och genom arbetsinsatser av det svenska folket både i dag och under tidigare perioder flyttas i allt snabbare takt ut härifrån. Verkningarna av att dessa värden försvinner ur landet blir alltmer uppenbara för alla. Det medför minskad sysselsättning, därför att nya arbetstillfällen som skulle ha kunnat ordnas med dessa pengar inte tillskapas här utan i stället i andra länder. Det medför nedläggningar av företag med svåra verkningar för hela den nationella ekonomin och katastrofer för de enskilda orter som drabbas. Det medför att utvecklingen av svensk industri, satsningen på nya produkter, ny teknik och en högre förädlingsgrad för våra inhemska råvaror, stagnerar eller på sikt t.o.m. minskar. Det kommer att medföra att Sverige halkar efter i den industriella utvecklingen och alltmer glider in i rollen som leverantör av råvaror och halvfabrikat till övriga länder i den västliga, kapitalistiska världen. Varför är det så? Jo, det är så därför att det är lönsamt. Det gäller inte för Sverige som nation, inte för svenska industriorter och kommuner och inte för de svenska löntagarna, arbetare och tjänstemän, som jobbar i de svenska, inhemska företagen. Men det är lönsamt för dem som äger kapitalet att flytta det till länder och områden där det går att pressa ut större vinst, större profit. Vänsterpartiet kommunisterna har i ett par motioner i anslutning till förlängningen av valutalagstiftningen och den proposition som framlagts i frågan pekat på de för landet allvarliga konsekvenserna av en fortsatt och så gott som ohämmad kapitalexport. Vi har med ett övertygande siffermatierial visat verkningarna av den på sysselsättningsområdet. Vi har nu en minskning av antalet arbetande inom industrin på omkring 30 000 per år. Samtidigt ökar svenska företag antalet anställda i sina dotterbolag utomlands. Det finns ännu inga siffror för de senaste årens utveckling på det här området, men för de första åren av 1970-talet kan man beräkna ökningen av antalet anställda i svenska företag utomlands till omkring 20000 per år. Detta är den tekniskt-ekonomiska sidan av saken. Men det finns också en moralisk aspekt som vpk tar upp i sin motion och som tidigare har debatterats i samband med svenska företags investeringar utomlands. De svenska kapitalisterna liksom deras bröder i andra västliga industriländer investerar inte där de kan riskera ingrepp av den nationella staten eller där det finns risk att en aktiv fackföreningsrörelse skulle kunna kringskära deras handlingsfrihet. Det är ju framför allt därför som de är så måna om att flytta ut sitt kapital från Sverige. Nej, man investerar med förkärlek i stater där militär och högerdiktaturer garanterar lugn och ordning på arbetsmarknaden och en behaglig lagstiftning för kapitalet. Det är därför som man söker sig till Sydafrika och diktaturstater i Latinamerika som Brasilien och Chile, för att nämna några exempel. Vpk har som bekant vid flera tillfällen pekat på dessa förhållanden utan att få något gehör. Vi kräver därför än en gång att ingen kapitalexport skall beviljas till stater som utövar kolonialt förtryck eller har en fascistisk eller rasistisk regim. Vi vill genomföra det kravet genom att i valutalagstiftningen införa en paragraf med detta innehåll. Utskottet har i sin behandling av frågan inte velat godkänna motiveringen i vpk:s motioner, att kapitalexporten har en förödande effekt för vår betalningsbalans och för sysselsättningsläget i Sverige. Det huvudsakliga argument som utskottet har att komma med är att finansieringen till största delen sker utomlands, dvs. att något svenskt kapital inte används vid de utländska investeringarna utan att det är utländska pengar. Det skulle då vara intressant att få veta på vilket sätt utskottet anser sig ha full säkerhet för att valutalagstiftning och valutakontroll garanterar att svenska företag inte genom omflyttningar av sitt kapital mellan moder och dotterbolag tar ut de pengar ur Sverige som de behöver för sina utrikes investeringar. Utskottet anför vidare att det även framdeles är önskvärt med svenska investeringar och etableringar utomlands för att säkra vår välfärd. Finns det således ingen som helst anledning till oro, när vi tydligt kan se verkningarna av den pågående kapitalexporten och också kan belägga den statistiskt, som vpk har gjort i sina motioner? Herr talman! Jag finner det vara en oansvarig attityd, som enbart gagnar kapitalets intressen men inte Sveriges och det svenska folkets. Därför yrkar jag bifall till motionerna 1976/77:78 och 1606.

Herr talman! Det har uppstått en ökande oro bland svenska folket, och framför allt bland dem som sysslar med och är intresserade av ekonomi, över de valutaproblem som vi har att dras med. Det finns egentligen tre huvudorsaker till denna oro, t.o.m. rädsla i vissa fall. Det första problemet är de ständigt växande underskotten i vår handel med utlandet. I mycket beror underskotten naturligtvis på den slapphet och låtgåpolitik som präglar vår nuvarande regering, men de har nu tagit sådana dimensioner att vi lär få dras med de här problemen längre än vi behöver dras med den nuvarande regeringen. Det andra problemet som oroar och irriterar är naturligtvis den kraftiga ansvällningen av svenska företags investeringar utomlands. Nu skall det utan vidare sägas ifrån att det är rimligt och riktigt att svenska företag ges möjlighet att etablera sig utomlands. I många fall är det en förutsättning för att företagen skall klara sin uppgift att exportera varor och komponenter här hemifrån. Men man kan förstå att det uppstår en oro bland de anställda, när man noterar kraftiga minskningar av arbetstillfällena i svenska företag här hemma samtidigt som man konstaterar ett ökat antal sysselsatta i svenska företag utomlands. Man kan inte låta bli att kosta på sig en liten reflexion vid sidan om. Jag tänker på de av centerpartiet utlovade 270 000 nya jobben i det privata näringslivet. Resultatet av det första året och det beräknade resultatet av nästa år är inget til'skott utan ett minus på ca 70 000, så att de 270 000 - för att täcka den restpost som har uppstått - nu är uppe i 330 000-350 000. Jag antar att vi så småningom får besked hur det här skall klaras. Det tredje problemet som både oroar och kanske ännu mera retar människor är den ström av pengar som legalt eller illegalt söker sig ut över gränserna till diverse ibland ganska skumma adresser utomlands. Det här är orsaken till att reservanterna i finansutskottet i den diskussion vi förde om behovet av översyn av valutalagstiftningen framhöll att vad en sådan översyn bör leda till är en skärpning av vår lagstiftning och av lagens tillämpning. Vi är i det sammanhanget glada över att vi har fått utskottsmajoriteten med oss på att hemställa till regeringen att skyndsamt se till att skapa möjlighet till en stickprovskontroll för att komma till rätta med den valutasmuggling som pågår. Alla vet att den pågår, och alla vet att den utöver den brottslighet i sig som smuggling av valuta innebär också har sin grund i de skattebrott som begås här i landet. Vi hoppas att regeringen tar utskottet på allvar på den här punkten och skyndsamt kommer med förslag. I motionen 1447 påtalas att det har blivit allt svårare att skilja utlandsinvesteringarna från andra valutaärenden. Om de arbetstagarrepresentanter som följer den delen av verksamheten skall kunna fullgöra sin uppgift bör de beredas möjlighet att följa alla valutaärenden.

Herr talman! Med understrykande av vad herr Pettersson i Malmö nyss sade i sitt inlägg vill jag också verifiera att man rent allmänt kan känna en oro inför den snabba uppgången i kostnaderna för investeringarna utomlands — eller med andra ord den mycket snabba uppgången av valutautförseln ur landet. Den har ökat från 1 500 milj.kr., som vi hade som bakgrundsmaterial när vi talade om dessa frågor senast år 1974, upp till 3 476 milj.kr., som är den aktuella siffran för 1976. När jag begärde ordet var det emellertid inte närmast för att säga detta utan för att komplettera med ytterligare några synpunkter i anledning av motionen 1447, som jag varit med om att underteckna. Då vi började med att ge arbetsmarknadens löntagarorganisationer möjlighet att få säte och stämma i valutastyrelsen — 1974 — var situationen den att vi levde under jämviktsriksdagens besvärligheter. För att undvika lottningskomplikationer löste vi den här frågan kompromissvägen. De båda representanterna för löntagarna, för tjänstemännen och för arbetarna - dvs. för TCO och för LO -— fick följaktligen rätt att sitta med vid behandlingen av sådana ärenden som rörde direkta investeringar i utlandet och ingenting därutöver. Jag betraktade det som en försöksverksamhet, en introduktion, för det här inflytandet, men jag sade mig vid det tillfället att man självfallet bör pröva om frågan när man har en viss erfarenhet av hur det hela löper. De här arbetsmarknadsrepresentanterna har inte rätt att sitta som ledamöter i valutastyrelsen när det är fråga om utländska investeringar i Sverige. Utvecklingen i dessa båda avseenden —- dels när det gäller våra investeringar utomlands, dels när det gäller utlänningarnas investeringar hos oss — har ett visst samband. Har man då löntagarrepresentanterna med i det ena fallet men inte i det andra saknar man möjlighet att göra den balanserade avvägning som jag från mina utgångspunkter anser vara ganska nödvändig. Vidare finns det gränsärenden, där det är svårt att på förhand säga om man skall inkalla löntagarrepresentanterna eller uraktlåta att inkalla dem. Det här borde man kunna klara av genom ett bifall till motionen eller till reservationerna, och man bör kunna bifalla dem med bortseende från att det är önskvärt och lämpligt att göra en utredning om dessa frågor i ett litet större sammanhang. Jag skulle, herr talman, vilja avsluta det här korta inlägget med att konstatera hur valutastyrelsen ser ut. Riksbanken har självfallet sin direktrepresentation genom vice riksbankschefen. Denna kammare har sin direktrepresentation genom den värderade ledamoten Allan Hernelius, som sitter i valutastyrelsen. Kanslihuset har sin direktrepresentation genom att ekonomiministerns statssekreterare sitter i valutastyrelsen. Så Nr 128 ledes: riksbankens, riksdagens och kanslihusets representanter är fullgoda Onsdagen den representanter i valutastyrelsen. Fullgoda representanter utöver dessa är 11 maj 1977 en direktör i Svenska bankföreningen, en direktör i Svenska cellulosa= = och pappersbruksföreningen och en direktör i Telefon AB LM Ericsson. — Ändring i valutala Så har vi då de representanter som så att säga inte är fullvärdiga utan = gen, m.m. som har inkallats vid vissa speciella tillfällen. Bland dem finner man de båda representanterna för arbetsmarknaden. Bara detta enkla konstaterande av hur valutastyrelsen ser ut borde uppfordra till att göra en rimlig komplettering med bortseende från en kommande utredning. Där riksdagen, riksbanken, kanslihuset och den andra parten på arbetsmarknaden, näringslivet, sitter som fullgoda representanter vore det inte orimligt att också TCO:s och Landsorganisationens representanter fick gå in med ett fullgott mandat. Det var bara detta jag ville säga, herr talman. Jag har inte funnit någon rimlig anledning till den nonchalans finansutskottets majoritet visar genom denna diskvalifikation av arbetsmarknadens löntagarrepresentanter. Jag vill, herr talman, sluta med att yrka bifall till reservationerna.

Möjligen vill jag, i likhet med herr Pettersson i Malmö, fästa uppmärksamheten på utskottets uttalade mening om stickprovsmässig kontroll av att valutabestämmelserna iakttas. Självfallet är detta angeläget. Utskottet menar att en stickprovsmässig kontroll kan vara av betydelse. I nuläget är det emellertid svårt för utskottet att ha en bestämd mening om effekten av en sådan. Vi menar dock att problemet är av det slaget att det bör få en skyndsam behandling, t.ex. i anslutning till det arbete som pågår vid generaltullstyrelsen.

Redan nu finns alltså fackets bedömningar med vid behandlingen av ärenden som gäller direktinvesteringar. Och så skall naturligtvis vara fallet även fortsättningsvis. När det gäller frågan om valutastyrelsens sammansättning och beslutsformer menar utskottet vidare att den frågan lämpligen övervägs vid den översyn av valutaregleringen som departementschefen aviserar i propositionen. Han menar med rätta att en valutareglering som har varit i kraft så länge som den svenska måste ses över och anpassas till dagens samhällskrav. I det här sammanhanget vill jag också säga att vpk-kravet om vetorätt för de fackliga organisationerna, dvs. att en fråga om direktinvestering i vissa fall inte ens skulle kunna komma upp till prövning i valutastyrelsen, knappast står i överensstämmelse med våra internationella åtaganden. Får jag sedan, herr talman, kommentera de omfattande ändringar och tillägg som vpk föreslår till valutalagen. Det är förslag som är skrivna så som bara den kan skriva som inte beaktar den omgivande verkligheten och dess praktiska förutsättningar. Där finns förslag som skulle omöjliggöra varje som helst svensk investering utomlands. En sådan inriktning av vår ekonomiska politik har utskottet naturligtvis inte kunnat stödja. Vi måste dock vara ärliga och konstatera att svenska investeringar utomlands, som herr Pettersson i Malmö för en stund sedan påpekade, ofta är en förutsättning för att etablera nya marknader och stödjepunkter för svensk försäljning utomlands och därmed också öka förutsättningarna för vår inhemska sysselsättning. Det finns studier som klart visar att ett sådant beroendeförhållande existerar. Man kan naturligtvis också säga att vi vid tillståndsgivningen för direkta utländska investeringar bör särskilt observera detta förhållande. I sitt betänkande har utskottet som en replik till vpk också hävdat att svenska investeringar utomlands inte alls utgör den belastning på våra utrikes betalningar som vpk vill göra gällande. Herr Söderqvist räknade upp en mängd effekter — omfattande kapitalexport, minskad sysselsättning, nedläggning av företag osv. — som i själva verket i väsentlig mån är styrda av andra förhållanden än de som berörs i detta ärende. En förutsättning för tillstånd är nämligen regelmässigt att finansieringen huvudsakligen sker utomlands. Och i det här sammanhanget måste jag redovisa en del statistiska uppgifter som i avgörande delar raserar den grund som vpk har byggt sina propåer på. I riksbankens förvaltningsberättelse för 1976, närmare bestämt på s. 121, kan vi bl.a. läsa om svenska direkta investeringar i utlandet och hur mycket därav som utlands resp. hemmafinansierades. Man gör lämpligen en jämförelse mellan 1976 och 1972 då statistiken börjar. Finansutskottets ordförande, Björn Molin, redovisade här i kammaren för inte så länge sedan samma statistik. Jag har därför låtit omräkna sifferserierna, som redovisas i löpande priser, till fast pris, dvs. till 1972 års prisläge. Nr 128 Då visar det sig först att de svenska direkta investeringarna i utlandet Onsdagen den inte alls har ökat så som ofta, och särskilt av vpk, har hävdats. Mellan 11 maj 1977 1972 och 1976 är den reala ökningen bara omkring 5 94, och då är för «LL Lo 1976 medräknad en betydande specifik post för det året som här inte = Ändring i valutalanärmare behöver förklaras. Om man stannar vid 1975 är det fråga om gen, m.m. en klar minskning av investeringarna i utlandet. Detta är alltså sanningen —- utvecklingen är inte den som vpk bygger sina förslag på. Ännu intressantare är att se sifferserien för den andel av dessa utländska investeringar som finansierades utomlands resp. med pengar hemifrån. Det är bara att konstatera en dramatisk nedgång i det belopp som hämtades här hemma. I reala priser handlar det om en nedgång från 1972 till 1976 från 1 350 milj.kr. till 890 milj.kr., dvs. med omkring 35 96. Herr talman! Jag nöjer mig med denna redovisning av hur verkligheten ser ut och finner ingen anledning till vidare resonemang om förslag som inte bryr sig om den verklighet som i detta sammanhang är klart dokumenterad. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill framhålla för herr Holger Bergqvist i Göteborg att vpk naturligtvis inte sagt att vi är emot alla investeringar utomlands. Vad vi sagt i detta sammanhang och även tidigare när vi diskuterat investeringar framför allt i diktaturstater av typen Sydafrika är att det är en dubbelmoral att investera där. Det är alltså den moraliska aspekten som vi i det fallet har angripit. Herr Bergqvist lämnade här en del sifferuppgifter och ville med dem visa att de svenska investeringarna inte alls har ökat, Jag berörde detta redan i mitt första anförande, och den fråga jag då ställde kvarstår alltså. Det finns alltså inte någon kontroll över hur ett stort multinationellt företag som SKF eller LM Ericsson flyttar sina pengar. Det kan ske genom bokföringstransaktioner mellan dotterbolag och moderbolag. Man kan sälja dyrt och köpa billigt eller tvärtom och på det sättet flytta kapital över gränserna utan att det kan angripas. Dessa pengar kan företaget sedan använda var man vill. Det är detta som är själva idén med multinationella företag — det gäller svenska lika väl som andra sådana stora företagsgrupperingar. De flyttar sitt kapital genom att de köper och säljer mellan moderbolag och dotterbolag. På det sättet får samhället ingen kontroll över dessa kapitalöverföringar. Då hjälper det inte med den valutalagstiftning vi har och inte heller med de sifferserier som herr Bergqvist här redovisade. Problemet kvarstår alltså, och det är det vi måste försöka komma till rätta med.
Herr talman! Jag skall inte ytterligare beröra frågan om de fackliga representanterna i valutastyrelsen, eftersom jag vet att herr Sträng kommer tillbaka till den saken. Jag vill bara göra ett litet påpekande till herr Holger Bergqvist i Göteborg när det gäller stickprovskontrollerna. Man säger från utskottets sida att man är osäker på effekten. Jag tror inte att man skall behöva vara rädd för effekten, eftersom vi vet att det pågår en valutasmuggling. Under den tid som säkerhetskontrollen arbetade manuellt vid flygplatserna upptäcktes en rad fall av valutasmuggling, som kanske inte alltid var så roliga. Därför tror jag att det inte är effekten man skall diskutera utan den formella grunden. Men jag skulle vilja be herr Bergqvist, som ju har nära kontakt med den nya regeringen, att försöka skynda på så att vi får tillbaka kontrollen och får behålla de pengar som annars skulle smugglas ut.
Herr talman! Jag skulle vilja säga till herr Holger Bergqvist i Göteborg att det icke är tillfredsställande att löntagarrepresentanterna endast inkallas vid behandlingen av ärenden som rör investeringar i utlandet. Det är här fråga om en tvåvägstrafik, och stora internationella koncerner har ju en etablerad verksamhet även i vårt land där det blir fråga om valutainförsel. Det sistnämnda är intressant inte minst för löntagarna. På den punkten är de nuvarande reglerna sådana att löntagarrepresentanterna inte kallas. Jag har i mitt första inlägg talat om hur valutastyrelsen ser ut. Den har icke den sammansättning som man har anledning att begära mot bakgrunden av de ärenden den har att behandla. Nu väcktes den här motionen, nr 1447, efter en mycket kraftig opinion från både Landsorganisationens och tjänstemännens sida. Man ville inte längre nöja sig med att vara bara halva representanter i valutastyrelsen; man hade ett absolut intresse av att bli fullödiga representanter. Jag beklagar att finansutskottets majoritet har ansett att en enhällig löntagaruppfattning i denna fråga icke förtjänar något beaktande. Innerst inne är jag väl inte, herr talman, så överraskad över det. Vi har fått börja lära oss att löntagaropinionen inte betyder så där särdeles mycket iden politiska maktkonstellationen i denna kammare och i kanslihuset.
Herr talman! Jag har inte närmare utvecklat frågan om valutastyrelsens sammansättning, eftersom utskottet har gått på linjen att låta den vara med i den översyn som skall ske. Jag kan försäkra att vi är angelägna om att denna översyn sker med största skyndsamhet, så att de krav som i dag ställs kan uppfyllas. Vi är, herr Pettersson i Malmö, helt överens om att på effektivaste möjliga sätt försöka hindra överträdelser av valutabestämmelserna. Hur detta skall gå till är vi kanske för dagen inte så klara över. Därför är - Nr 128 det angeläget att frågan blir föremål för en skyndsam utredning. Jag Onsdagen den är övertygad om att vi i sak är överens om syftet med en sådan översyn. 11 maj 1977
jag har deklarerat här, är inget utredningsuppdrag i egentlig mening. Det är inte fråga om några analyser eller någon historieforskning, utan det är fråga om att korrigera ett förhållande som i dag är oegentligt. Om herr Holger Bergqvist i Göteborg säger att han i sak delar min upp fattning och hoppas att utredningen skall komma fram till ett ställnings tagande som det jag här har talat för, så är utredningen och väntetiden överflödiga. Herr Bergqvist kan rösta med reservationerna om han anser att deras innehåll svarar mot vad utredningen skall komma fram till. Det är en riktigare ståndpunkt.
Herr talman! Jag begärde ordet när herr Sträng i sitt första inlägg talade om nonchalans från utskottsmajoritetens sida och diskvalifikation av löntagarrepresentanter samt hänvisade till de förändringar vi gjorde 1974. Herr Sträng hade rätt i att vi i enighet då beslöt att tillföra valutastyrelsen representanter för löntagarorganisationerna, när de fall kom upp till prövning där valutastyrelsen av sysselsättningsskäl skulle kunna tänkas vägra en investering. Det gällde alltså fall där sysselsättningsaspekten fick komma i fråga.

I de fall där detta är valutastyrelsens uppgift är — det har vi alla tyckt vara riktigt — löntagarorganisationerna representerade. Det är alltså verkligen inte, herr talman, fråga om någon nonchalans eller diskvalifikation av löntagarrepresentanterna att, som utskottets majoritet nu i dag har kommit fram till, den här frågan skall ses i ett större sammanhang. Om valutastyrelsens kriterier för sin prövning på något sätt skall ändras, kan därav helt naturligt följa att dess sammansättning skall göra det. Men att isolerat, utan att valutastyrelsens arbetsregler eller kriterier har ändrats, göra en ändring beträffande sammansättningen, är i och för sig inte sakligt motiverat. Därför är det också meningslöst att tala om nonchalans eller diskvalifikation, när utskottets mening endast har varit att dessa frågor skall ses i ett större sammanhang och, efter en utredning, bör beslutas i ett sammanhang.
Herr talman! Nu försöker herr af Ugglas blanda bort korten. Han talar om en annan sak än jag talar om. Jag minns mycket väl debatten 1974. För bara tre fyra månader sedan hade jag anledning att gå tillbaka och studera vad vi då sade. Jag är väl medveten om liberaliseringsåtagandenas villkor och att man har att rätta sig efter dem. Men när man prövar de aktuella frågorna — och det är det jag har tagit upp — skall det i denna prövande instans sitta representanter för riksbanken, för denna kammare, herr Hernelius, och för kanslihuset, ekonomiministerns statssekreterare, samt tre direktörer i det svenska näringslivet, alla med full prövningsrätt. Dessutom skall delta representanter för de stora löntagarorganisationerna med — om jag får använda det uttrycket — halv prövningsrätt. Jag utgår från att herr af Ugglas delar min uppfattning att det från facklig synpunkt är lika intressant och angeläget att kunna bedöma en utländsk investering här hemma i Sverige som att kunna bedöma en svensk investering utanför våra gränser. Den möjligheten har vi dock inte f.n. Att vi nöjde oss med kompromisser 1974 var en följd av att vi hade att välja mellan detta och en serie lottdragningar här vid talmansbordet, vilket inte var någon uppbygglig situation. Dessutom kunde vi säga oss: Låt oss börja med detta och se vad erfarenheten ger för resultat. Man kan inte börja diskutera liberaliseringsstadgan och behandlingen av de svenska investeringarna utomlands, när jag ställer krav på att löntagarorganisationerna bör ha ett fullvärdigt ledamotskap i styrelsen med allt vad det innebär. Ledamöterna har att pröva ärendena efter gällande regler i författning, lag och valutareglering. Ingen bestrider detta. Representanterna för löntagarorganisationerna bör ha rättighet att vara med och pröva över hela fältet, inte bara på ett begränsat avsnitt. För detta behövs inga utredningar, hur vältaligt man än lägger ut texten. Vill man gå löntagarorganisationerna till mötes, gör man det i dag. Vill man nonchalera dem, går man på finansutskottets majoritetsförslag.
Herr talman! Herr Sträng och jag är alltså överens om att valutastyrelsen, enligt de regler som gäller för dess arbete, endast i ett visst begränsat antal fall skall anlägga den sysselsättningspolitiska aspekten och att i de fallen löntagarorganisationerna är representerade. I den meningen kan vi helt självklart inte tala om någon halv prövningsrätt. Vidare har valutastyrelsen inte till uppgift — det tror jag får anses helt klart — att göra något slags prioritering mellan olika ansökningar med utgångspunkt i sysselsättningsaspekten. Den aspekten kommer in i de speciella fall där också löntagarorganisationerna är företrädda. Däremot håller jag med herr Sträng om det som tidigare, framförts i denna många gånger förr diskuterade fråga, nämligen att löntagarorganisationernas prövning kan vara halv, så till vida att de inte deltar i den prövning som gäller utländska företags etablering här i Sverige. Å andra sidan Nr 128 är det, såvitt jag kan förstå, inte heller valutastyrelsens uppgift att göra den prövningen av sysselsättningsskäl. Så det blir ändå inte fråga om någon halv prövningsrätt.

Herr talman! Jag vill bara göra en liten kommentar till det senaste inlägget. När vi förde in löntagarnas halva representation i valutastyrelsen anfördes det särskilt atv det var motiverat av bl.a. de sysselsättningskonsekvenser ett för starkt utflöde av valutor kunde innebära för oss här hemma. Men om det sker en utlandsetablering här i landet så är förbindelserna med sysselsättningen lika starka. En utländsk koncern kan ju etablera sig här med sådan framgång att den slår ihjäl konkurrerande verksamhet som drivs på svensk botten.

Propositionen kan ses som en information till riksdagen, och något ställningstagande i detalj från riksdagens sida är inte erforderligt. Finansutskottet har därför i det föreliggande betänkandet begränsat sig till en diskussion av vissa huvudprinciper samt några av de åtgärder som aviserats i propositionen. Behovet av uppgifter för administrativa och statistiska ändamål har vuxit i takt med utvecklingen inom hela den offentliga sektorn och med den höjda ambitionsnivå som har följt med bl.a. höjda krav på en effektiv konjunktur och näringspolitik, på en rättvisare fördelnings och regionalpolitik, på ökad rättvisa och likformighet i rättstillämpningen o. d. Behovet av information och uppgifter är ovedersägligt. Å andra sidan står det klart att de uppgiftslämnande organen, företag och organisationer men även statliga och kommunala organ, måste lägga ner mycken tid och mycket arbete för att tolka regler och anvisningar, registrera olika händelser och företeelser, fylla i blanketter osv. för att kunna lämna och bearbeta de infordrade uppgifterna. Detta tar tid och kostar mycket pengar. Särskilt bland de mindre och medelstora företagarna har en alltmer ökande irritation kommit till uttryck, och en oro för att ansvällningen i uppgiftslämnandet tar alltför mycket tid från andra angelägna arbetsuppgifter. Finansutskottets majoritet understryker starkt att uppgiftsinhämtandets omfattning i hög grad är ett avvägningsproblem. Värdet av den insamlade informationen måste vägas mot bl.a. kostnaderna för uppgiftslämnarna. Detta betraktelsesätt, säger utskottet, att se uppgiftslämnandet som ett avvägningsproblem, bör i ökad usträckning prägla de statliga myndigheternas handlande. underlätta företagens uppgiftsläm nande för att förenkla och reducera företagens uppgiftslämnande. Delegationen skall, enligt vad som anförs i propositionen, ges den formella ställningen av en kommitté med viss myndighetsfunktion. Det var ju på den punkten som herr Gadd nyss ställde sin konstitutionella fråga här. Utskottsmajoriteten tillstyrker att en delegation inrättas i enlighet med vad som anförs i propositionen. Genom en sådan delegation får man ett organ med ett uttalat ansvar för att beakta både föreliggande informationsbehov och de därav följande resursanspråken. I den socialdemokratiska reservation som herr Gadd här har talat för yrkas avslag på propositionen av bl.a. konstitutionella skäl. Man anser att delegationens uppgifter och befogenheter skulle göra den till något slags ”övermyndighet”, som t.o.m. skulle ha att pröva riksdagens och regeringens behov av information. Detta är enligt utskottsmajoritetens mening en felaktig tolkning av propositionens förslag. En kommitté som är att betrakta som ett regeringens organ kan självfallet varken utfärda bindande föreskrifter för en statlig myndighet mot myndighetens vilja eller direkt motverka riksdagens eller regeringens beslut. Vad som sägs i propositionen är att myndigheterna skall vara skyldiga att låta delegationen granska krav på ny eller utökad uppgiftsinsamling. Delegationen skall härvid kunna föreskriva villkor för uppgiftsinsamlingen eller att viss uppgift inte får samlas in. Detta bör ske i nära kontakt med berörda myndigheter. Dessa måste också normalt antas följa de föreskrifter som lämnas. Om emellertid en myndighet i ett sådant fall inte anser sig kunna eller vilja acceptera delegationens föreskrifter, skall den inte heller vara bunden av dem. För att undvika att myndigheter inte tar tillbörlig hänsyn till delegationens synpunkter bör den ges möjligheter att, i fall av principiell betydelse, hänskjuta frågan till regeringen för avgörande. Regeringen kan då, om den finner lämpligt, utfärda för myndigheten bindande föreskrifter. Delegationen avses enligt propositionen få ganska omfattande arbetsuppgifter. Konkreta åtgärder skall föreslås för att reducera och förenkla uppgiftslämnandet, och delegationen skall också lägga grunden för en fortlöpande bevakning av detta. Mot bakgrund av de erfarenheter som vinns av delegationens arbete bör statsmakterna ta ställning till hur permanentaorganisatoriska åtgärder på detta område bör utformas. Delegationens arbete bör därför enligt föredraganden tidsbegränsas, lämpligen till tre år, och avslutas med en utvärdering av verksamheten. Bland de frågor som delegationen skall utreda nämns ersättning för uppgiftslämnande. Finansutskottet hänvisar här till sitt betänkande 1976/77:3, vari utskottet finner det rimligt att även frågan om ersättning övervägs. det är riktigare att riksdagen i stället begär att regeringen på lämpligt sätt informerar riksdagen om arbetet på detta område. Härigenom, säger utskottet, kan riksdagen också få information om myndigheternas åtgärder. Utskottsmajoriteten föreslår att detta ges regeringen till känna. Den andra punkten gäller motionen 1549, vari framhålls att uppgiftsinhämtande myndigheter bör lämna en återkommande redovisning av uppgifter som myndigheterna enligt bestämmelser i lagar och förordningar ålagts att inhämta men som inte fyller sitt egentliga syfte. Utskottsmajoriteten finner att en sådan redovisning bör göras men anser att det bör ankomma på regeringen att närmare besluta hur myndigheternas rapportering skall ske. Utskottsmajoriteten föreslår att även detta ges regeringen till känna.

Herr talman! När jag lyssnade till herr Gadd fick jag intrycket att den socialdemokratiska reservationen egentligen är ett uttryck för de obotfärdigas förhinder. Jag tror inte att de som skrivit under reservationen riktigt har tänkt över vilket problemkomplex vi här behandlar. Vi har ju exempel på omfattningen av uppgiftslämnandet, eftersom den utredning som arbetat har angett vissa siffror från 1971. Av totalt 674 myndigheter som ingick i undersökningen hade 93 ett eller flera uppgiftskrav att redovisa 1971. Totalt redovisades 707 uppgiftskrav. Antalet uppgiftslämnare, uppräknat med antalet gånger som uppgifter lämnades, uppgick år 1971 till ca 8 miljoner, och antalet lämnade deluppgifter beräknades till drygt 1 miljard. Ca 49 miljoner blanketter e. d. lämnades in till myndigheterna under nämnda år. Man kanske kan utgå ifrån att omfattningen ingalunda har minskat sedan 1971. Det är då helt nödvändigt att någonting görs. Herr Gadd åberopar statistiska centralbyrån, men den har ju varit i arbete hela tiden. Om herr Gadd fick uppfattningen att jag tonade ned delegationens uppgifter var det inte min avsikt. Herr Gadd har ju läst både propositionen och betänkandet och finner där vilka uppgifter delegationen skall ha. 75 Den skall också granska det uppgiftslämnande som nu förekommer, undersöka möjligheter till samordning osv.

Herr talman! Jag kan inte förstå herr Gadds uppfattning att regeringen skulle springa ifrån sitt ansvar. Det är dock regeringen som ligger bakom den proposition som nu har aktualiserat frågan här i riksdagen. När det gäller vilka vägar man vill gå för att uträtta det bästa på detta område, så tycker jag för min del att det vittnar om praktiskt handlag att man inrättar en speciell delegation med människor som kan specialisera sig på ämnet, verkligen tränga in i dessa frågor och i samråd med myndigheterna föreslå sådana åtgärder som kan underlätta uppgiftslämnandet.

Herr talman! Först och främst ett tack till herr Gadd för att han utgick ifrån att mitt anförande skulle bli vältaligt — innan jag ens hade tagit till orda. Så ett tillrättaläggande. Finansutskottets värderade ordförande herr Molin var närvarande i kammaren när herr Gadd började sitt anförande. Detta sagt för att det inte i protokollet skall stå oemotsagt att herr Molin nonchalerat riksdagen vid behandlingen av finansutskottets ärenden. Redan 1965 observerades i en motion till riksdagen att företagen hade problem med det växande uppgiftslämnandet. Om det fanns problem 1965, så är dessa problem med visshet avsevärt större nu. Det finns i handlingarna visserligen ingen färskare statistik tillgänglig än från 1971, men det året beräknades, som herr Gustafsson i Stenkyrka nyss nämnde, att drygt I miljard deluppgifter lämnades in på sammanlagt 49 miljoner blanketter. Att det är avsevärt mycket mera nu behövs det ingen större fantasi för att föreställa sig. Självfallet beror inte det ökade uppgiftslämnandet på en önskan och vilja från myndigheternas sida att snärja in företagen i ett improduktivt byråkratiskt krångel, utan utvecklingen har lett till ett väsentligt ökat behov av information. Som exempel härpå kan nämnas redovisning av moms och reklamskatt, ATP-reformen, tandvårdsförsäkringen, förstärkt prisövervakning, väsentligt ökad planeringsverksamhet och mycket annat. Nu har emellertid kraven på uppgiftslämnande nått så långt att ett allt starkare motstånd visats från företagens sida, inte minst från de mindre och medelstora företagen, där man upplever förhållandena som särskilt svåra. Uppgiftskraven betraktas som alltför ofta återkommande, för detaljrika och ofta svårbegripliga, och de leder till oacceptabla besvär och kostnader. Företagen har dessutom ofta svårt att förstå vad de själva får för nytta av mycket av den statistik som de bidrar till. En alltför negativ inställning till dessa problem kan förorsaka att kvaliteten på de infordrade svaren blir för dålig, vilket i sin tur naturligtvis medför att underlaget inte blir så tillförlitligt som skulle önskas.

Uppgiftsplikt så noggrant som möjligt angiven i författningarna. Generella åtgärder för samordning av uppgiftsinhämtandet. Utredningens förslag har remissbehandlats av mer än 90 organisationer och myndigheter. Så gott som alla godtar i princip förslagen om förenkling och rationalisering. Ett antal myndigheter har emellertid ställt sig avvisande till förslaget att tillsätta ett granskningsorgan, som regeringen nu föreslår i sin proposition. Socialdemokraterna har tagit fasta på detta och i sin reservation yrkat avslag på propositionen. Vad man reagerat mot är att det tillskapas något slags övermyndighet, och man hänger upp det hela på att det står i propositionen att granskningsorganet skall ha viss myndighetsfunktion. Den oro som reservanterna till äventyrs kunde känna inför den passusen i propositionen måste tvivelsutan ha skingrats med tanke på vad finansutskottet säger därom på s. 7 i betänkandet nr 25: ”Delegationen skall enligt vad som anförs i propositionen ges den formella ställningen av en kommitté med viss myndighetsfunktion. Det är en självklarhet att en kommitté varken kan utfärda bindande före underlätta företagens uppgifisläm nande skrifter för en statlig myndighet mot myndighetens vilja eller direkt motverka riksdagens eller regeringens beslut. Vad som sägs i propositionen är att myndigheterna skall vara skyldiga att låta delegationen granska krav på ny eller utökad uppgiftsinsamling. Delegationen skall härvid kunna föreskriva villkor för uppgiftsinsamlingen eller att viss uppgift inte får samlas in. Detta bör ske i nära kontakt med berörda myndigheter. Dessa måste normalt också antas följa de föreskrifter som meddelas. Om en myndighet i ett sådant fall inte anser sig kunna eller vilja acceptera delegationens föreskrifter skall den inte vara bunden av dem.” I reservationen är man förvånad över propositionen, eftersom regeringen kunde ha beslutat i detta ärende utan att höra riksdagen. Jag förstår fuller väl att det för socialdemokraterna måste te sig främmande att om det inte är absolut nödvändigt efterhöra riksdagens uppfattning. Slutligen, herr talman, några ord om motionen 1561 med delkrav att delegationen inte ges i uppdrag att utreda frågan om ersättning till företagen för uppgiftslämnandet. Enligt min uppfattning finns det vissa fördelar med ersättning för lämnade uppgifter. Den som kräver in uppgifterna i fråga får göra en noggrannare prioritering än vad som nu är fallet. Det kan också förväntas att företagen blir mer motiverade och villiga att lämna uppgifter. Därmed ökar rimligen tillförlitligheten i underlaget. Mot en ersättning talar blott argumentet att det skulle vara en medborgerlig plikt att lämna svar på begärda frågor. Man skulle kunna jämföra detta problem med de kostnader och det besvär som företagen har vid redovisning av moms. När denna skatt infördes 1968 uttalade det ansvariga statsrådet att kostnaderna för momsredovisningen borde kompenseras. Riksdagen beslöt att kompensationen skulle utgå i form av 35 dagars anstånd med inbetalningen av momsen. Inte minst mot bakgrunden härav förefaller det välbetänkt att närmare utreda frågan om ersättning i enlighet med vad som föreslagits i propositionen. När frågan om ersättning senast behandlades i riksdagen — det var så sent som i november i fjol i samband med motioner om ersättning —- fann finansutskottet det rimligt att frågan om ersättning övervägdes. Varför reserverade sig inte socialdemokraterna i finansutskottet mot detta? Utskottets betänkande var nämligen enhälligt — inte ens ett särskilt yttrande kostade man på sig. Det sena uppvaknandet kan blott tolkas som en önskan att till varje pris bedriva konfrontationspolitik. Herr Gadd påstår att propositionen beror på vallöften under valkampanjen förra året. Så är inte fallet, och jag kan hänvisa till de åtta motioner som från borgerligt håll väcktes i denna fråga under den allmänna motionstiden i januari förra året. De behandlades så sent som i november Sedan säger herr Gadd att regeringen har hukat sig i stället för att ta ansvar. Nåja, under s-regimen ägnade man sig ständigt åt att stoppa undan borgerliga förslag i utredningen i den mån man inte sade nej direkt.

Herr talman! Jag har som motionär med intresse följt debatten kring det här utskottsbetänkandet. Jag tycker att det allvarliga i hela den situation vi nu befinner oss i är den bristande förståelse för goda beslutsunderlag som propositionen andas och som ju också finns i utskottsbetänkandet, eftersom man inte där tagit avstånd från de mycket märkliga formuleringar som finns i propositionen. I och för sig kanske jag inte skall uppvisa en alltför stor överraskning inför den här sorglösheten från regeringens sida.

Riksdagens nya majoritet har enligt min uppfattning visat åtskilliga prov på illavarslande dåligt omdöme och bristande kunskaper om hur samhället fungerar.

Den här propositionen om uppgiftslämnandet andas direkt motsatt ambition, nämligen att man skall nöja sig med sämre underlag för framtiden. Det har också citerats en del ur utredningar om hur omfattande och besvärligt det här uppgiftslämnandet är. Man har talat om att, tror jag, 45 miljoner uppgifter med en miljard deluppgifter har lämnats in. Jag skulle vilja fråga utskottsmajoriteten: Vad tror utskottsmajoriteten att underlätta företagens uppgiftsläm nande det blir för resultat av kravet på en registrering av de kemiska preparat och ämnen som finns ute i arbetslivet, där det rör sig om hundratusentals olika sammanblandningar av kemiska preparat? Hur många miljarder deluppgifter kommer att insamlas ute bland företagen i syfte att skydda de anställda från att skada sig i arbetsmiljön? Och hur många miljoner kronor skall staten betala ut för att få in uppgifterna från de arbetsgivare som i sin produktion använder de här ämnena? Är det riktigt att vi skall behöva köpa uppgifterna om de hälsovådliga ämnena ute i produktionen för att på det viset kunna få en kontroll över verksamheten? Det är ju innebörden i utskottsmajoritetens förslag! Jag finner det här utomordentligt märkligt. Jag har läst många propositioner under den riksdagsperiod som jag har genomlevt, men jag har aldrig funnit någon proposition som har varit så utomordentligt eländigt motiverad som det här regeringsförslaget.
Herr talman! Herr Sivert Andersson påstår att det skulle behöva köpas en massa uppgifter för att skydda människor mot miljöfarliga varor. Självfallet är så inte fallet. Vad som föreslås är en utredning om viss ersättning för uppgiftslämnandet. En sådan ersättning kan konstrueras påskildasätt utan att man därmed behöver köpa uppgifter som är nödvändiga att samla in. Så till herr Gadd.

Herr talman! Bara några få ord med anledning av debatten om regeringens ansvar på detta område. Självfallet har regeringen ansvar för att verka för att förenkla och hålla nere företagens uppgiftslämnande och samtidigt få ett så bra underlag som möjligt för samhällsarbetet. Regeringen och riksdagen har ett gemensamt ansvar för lagstiftningen på detta område. Vi har ett gemensamt ansvar för att vi får bra lagar som kan fungera utan alltför mycket av uppgiftsinhämtande och kontroller. Jag vill alltså betona att regeringen har ett ansvar, och att regeringen och riksdagen har ett gemensamt ansvar för lagstiftningen. Om det skulle vara så att själva poängen i reservationen är att regeringen skulle ta ett större ansvar genom att inte göra någonting eller genom att uttala några allmänna satser, då finns det ingen poäng alls i reservationen. Då finns där bara missuppfattningar och oklarheter. Självfallet sker en prövning av resurser, ambitioner och behov av olika undersökningar och uppgifter i samband med budgetarbetet. Men också om det arbetet skulle bli långt effektivare än hittills är det otillräckligt. Det är därför som det i förslaget också ingår att en delegation skall tillsättas med uppgift att verka för att förenkla och hålla nere företagens uppgiftslämnande. Att man utnyttjar ett råd, en delegation eller vad man nu vill använda för beteckning är vanligt på en rad andra av samhällslivets områden och har ofta visat sig vara en effektiv metod att nå de syften man vill uppnå. Det behöver inte medföra något dubbelarbete, och det behöver icke medföra att regeringens ansvar på något sätt blir mindre. Tvärtom —- regeringen kommer att ta ett betydande ansvar på detta område. Regeringen skaffar sig effektivare instrument för att nå det mål som propositionen syftar till, nämligen att förenkla och hålla nere företagens uppgiftslämnande.

Herr talman! Den gängse budgetprövningen har hittills genom åren, ja, genom årtiondena, visat sig vara en icke tillräcklig väg för att nå målet att förenkla och hålla nere företagens uppgiftslämnande. För att effektivera det arbetet, för att driva det hårdare, vill regeringen därför nu utnyttja medverkan av annat organ. Den metoden använder vi på flera av samhällets områden. Vi skall använda dem på de områden där det behövs, varken fler eller färre. den det ej vill röstar nej. underlätta företagens uppgiftslämnande samhet på kulturområdet

Herr talman! Kulturutskottets ordförande har i sitt anförande nyss tecknat bakgrunden till det ärende som kulturutskottet behandlar i sitt betänkande nr 41. Jag kan därför nöja mig med några kompletterande uppgifter.

Det hela mynnade ut i ett förslag om ett femårigt försöksprojekt, kostnadsberäknat till drygt 5 milj.kr. Huvudsyftet är att främja ett arbetsanknutet kulturliv, vilket självfallet är en kulturpolitiskt intressant fråga. Man hänvisar till den nya lagen om medbestämmande i arbetslivet och den väntade arbetsmiljölagen och utgår ifrån att kulturaktiviteter skulle kunna utnyttjas som ett instrument då det gäller att — som det heter - ”utveckla och aktivera de anställda”, även det en principiellt sett intressant fråga. Riksdagen har nu fått anledning att ta ställning till LO:s och ABF:s framställning till regeringen genom att kulturutskottets socialdemokrater väckt en motion med samma yrkanden. Att kulturrådet senare på grundval av LO-ABF-skrivelsen föreslagit ett nytt och vida större projekt ändrar inget i det avseendet. Kulturutskottets majoritet har inte funnit det rimligt att riksdagen föregriper regeringens ställningstagande till framställningen. Det är en konstitutionellt sett helt naturlig inställning. Detta är det främsta skälet till utskottets avslagsyrkande, och det vet herr Andersson i Lycksele mycket väl. Vi är förvånade över att denna framställning lämnats över till riksdagen i form av en motion, och vi är ännu mer förvånade över att utskottets socialdemokratiska minoritet nu yrkar bifall till motionen, trots att kulturrådet föreslagit ett i många avseenden annat projekt än det ursprungliga. För att det inte skall råda någon tvekan om vad som avses med reservationen vill jag fråga utskottets ordförande vad reservanternas yrkande innebär. Innebär det att riksdagen skall följa LO-ABF-förslaget eller kulturrådets förslag? I det förra fallet innebär det såvitt jag förstår ett anslag för nästkommande budgetår på 1,1 milj.kr., i det senare ett flerårsprojekt på drygt 5 miljoner med 430 000 för nästa budgetår. Vi måste få ett klarläggande på den punkten. Reservanterna föreslår att riksdagen skall bifalla motionens yrkande, och den har ju ingenting med kulturrådets projekt att göra. Det finns än större anledning att få ett klarläggande på denna punkt med tanke på de många instämmandena här i kammaren. Utskottsmajoriteten har som nämnts inte gått in på någon prövning av sakfrågan men antytt att det kan finnas skäl till vissa betänkligheter. Man kan fråga sig om de stora pengar som detta projekt är kostnadsberäknat till skulle kunna användas på ett ännu bättre sätt. Vi vet att det t.ex. på barnkulturens område, inte minst bland invandrarbarnen, finns oändligt mycket att göra. Vi har inte diskuterat frågan närmare i utskottet och jag kan därför inte avgöra, om de ytterligare invändningar som jag tänker peka på delas av alla inom utskottsmajoriteten. Men eftersom det föreslagna projektet är intressant utifrån rent principiella utgångspunkter vill jag ta upp ett par frågeställningar. Man skulle kunna vänta sig att den kulturpolitiska debatten efter en händelserik reformperiod skulle kunna föras sakligt och nyanserat. Så tycks dock inte vara fallet. Jag syftar nu inte på motionen eller reservationen eller herr Anderssons yttrande utan mera på den allmänna debatten i tidningar och tidskrifter.

Det gör f. ö. också reservanterna. Det kan där = Viss försöksverkför vara skäl att något beröra den. samhet på kultur Det finns en grundläggande oklarhet i resonemanget i den skriften — området - det fanns också i herr Anderssons anförande här — då man rör sig med två skilda kulturbegrepp och glider från det ena till det andra allteftersom det passar för argumenteringen. Med kultur avses ibland kultur i betydelsen livsstil eller livsmönster. Det är alltså närmast fråga om ett antropologiskt kulturbegrepp. Man talar sålunda om exempelvis arbetarkultur och om diverse delkulturer, t.ex. skogsarbetarnas kultur eller anläggningsarbetarnas kultur. De fackligt aktiva arbetarna sägs också bilda en särskild delkultur. Vad som kallas ”den bildade medel och överklassen” anses utgöra en annan kultur. ”Om någon inom denna kultur undantagsvis tvingas nöja sig med manuellt arbete”, heter det i denna skrift, ”anser släkt och vänner det tragiskt, nästan vanhedrande”. Umgängesvanorna är ofta ganska formella och reglerade, får vi vidare veta. Detta är, herr talman, en ytterligt schablonartad och stereotypiserad bild av 1970-talets svenska samhälle, som inte utgör någon fruktbar utgångspunkt för konstruktiva grepp på kulturpolitikens område. Det är i stället en utmärkt grogrund för förlegade fördomar och omotiverade misstänkliggöranden. Detta antropologiska kulturbegrepp utgör ett slags bakgrund för hela resonemanget. Man använder också ett snävare begrepp, ett begrepp med ungefär samma innebörd som det vi varit vana vid i den svenska kulturpolitiken på 1970-talet. Utredningen argumenterar starkt för kulturaktiviteter på arbetsplatserna. Det framhålls bl.a. att samhället bör stödja de anställda i deras krav på att kulturverksamhet arrangeras i fackets regi på arbetstid. Samhällets kulturinstitutioner ses med den största misstänksamhet. Teatrar, konserter och konstutställningar betraktas av många som ett slags ”finkultur” som bara angår överklassen. För att ta del av den kulturen måste man dessutom bege sig till speciella lokaler, där många känner sig främmande, heter det vidare. Men vad betyder då detta? Betyder det inte att man ger upp alla strävanden att söka demokratisera kulturlivet i den betydelsen att människor av alla kategorier söker sig till och — inte minst viktigt — känner sig hemma på bibliotek, teatrar och andra kulturinstitutioner? Om man bygger upp stora och välsorterade arbetsplatsbibliotek kan man inte gärna räkna med att alla de anställda på den arbetsplatsen söker sig till biblioteket. En del stimuleras till biblioteksbesök, men andra förblir lika främmande för den miljön. På samma sätt kan det gå, om man har ambitionen att tillgodose kulturbehoven på andra områden helt och fullt. 87 samhet på kulturområdet För undvikande av varje missförstånd vill jag betona, att jag verkligen inte motsätter mig att vi får fler arbetsplatsbibliotek, men vi måste ha klart för oss att vi kan riskera att vi samtidigt motverkar vår strävan att göra folkbiblioteken till en välbekant och hemtam mötesplats för alla människor. Arbetsplatsbiblioteket får, menar jag, inte bli ett surrogat för folkbiblioteket. Vi är inte på väg mot någon enhetskultur, heter det vidare i utredningen, och den vill uppenbarligen inte heller ha någon enhetskultur. Det måste vara en kulturpolitisk helomvändning efter mer än ett halvt sekels strävan att demokratisera kulturlivet. ”Muren mellan folket och bildningsmöjligheterna håller på att raseras”, förklarade en av socialdemokratins främsta kulturpolitiker, Arthur Engberg, redan på 1930-talet. Och han fortsatte: ”Det är den demokratiska kulturpolitikens förnämsta uppgift att helt avlägsna den.” Det gällde då att skapa allmän delaktighet i de andliga skatter som bildande konst, musik och skönlitteratur representerade. Om det vore så att man i första hand ville utnyttja möjligheten att på arbetsplatserna väcka intresse för deltagande i det allmänna kulturlivet — så som t.ex. Skådebanan gör — skulle jag hundraprocentigt uppskatta och välkomna ett initiativ till en omfattande försöksverksamhet. Men här gäller det något annat, nämligen kulturverksamhet på arbetsplatserna, till yttermera visso utifrån de fackliga organisationernas ”grundvärderingar och mål”, som det heter. Skall vi alltså ha en LO-kultur och en TCO-kultur? Skall vi bygga upp ett slags korporationskultur av betydande omfattning vid sidan av den allmänna? På idrottens område har vi ju inom vissa sporter korpidrott som ett komplement till den verksamhet som arrangeras av vanliga idrottsföreningar, men den verksamheten omfattar alla som är verksamma inom ett företag eller på en arbetsplats och har ingen facklig eller politisk syftning eller begränsning. Det finns, menar jag, anledning att ställa sig tveksam till en kraftig satsning på kulturaktiviteter på arbetsplatserna i facklig regi, om dessa i första hand tjänar politiska syften. Det finns också anledning att lägga märke till att det rimligtvis endast blir anställda på stora arbetsplatser som kan beröras av dessa kulturaktiviteter, inte de som arbetar i småföretag, t.ex. i affärer och frisersalonger eller som inte har någon fast arbetsplats alls, t.ex. chaufförer. Den mera övergripande frågan borde vara denna: Skall vi satsa på en utveckling mot öppenhet, vidsynthet och en bred gemenskap i det svenska samhället eller på en utveckling mot ideologisk insnävning och social och kulturell segmentering? Personligen vill jag livligt instämma i vad en annan av socialdemokratins främsta kulturpolitiker sagt om vad som nu ofta går under beteckningen ideologisk profilering. Ragnar Edenman framhöll beträffande folkbildningsarbetets inriktningi 1963 års folkbildningsproposition bl.a. följande: ”Även om olika folkbildningsorganisationer har skiljaktiga mål och uppgifter finns det vissa gemensamma huvudlinjer och principer för deras verksamhet. Till dessa hör friheten och rätten att kritisera och ifrågasätta idéer och värderingar, oavsett varifrån dessa kommer. Den omständigheten att folkrörelsernas idéer och mål betyder mycket som stimulans för studiearbetet betyder alltså inte att de betraktas som sakrosankta. För våra möjligheter att bevara och utveckla demokratin är det ytterst väsentligt att det inom folkrörelser och folkbildningsarbete skapas förutsättningar för ett fritt och förutsättningslöst meningsutbyte med omutlig respekt för fakta och en ärlig vilja till allsidig belysning.” Och jag vill dessutom till sist erinra om det tidigare kulturrådets syn på kulturens möjligheter att föra människor samman till gemenskap. Det var ju ett av de delmål för kulturpolitiken som uppställdes. ”Många former av kulturell verksamhet vidgar vår verklighetsuppfattning och ökar insikten om vår egen och andra människors situation. Kulturlivets olika uttrycksformer fungerar från samhällets synpunkt i vid mening som ett ”rapportsystem” som ger impulser och instrument för en ständig omprövning av värderingar.

Jag har tidigare bett Georg Andersson om besked beträffande reservationens innebörd. Jag vill också fråga hur han ser på denna principiellt viktiga fråga: Bör vi främja ideologisk och värdemässig öppenhet och kringsyn på kulturlivets område? Bör vi ha en kulturell verksamhet som leder till en vidare gemenskap än den som den egna arbetsplatsen och den egna fackliga organisationen erbjuder? Så ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Utskottets ordförande påstod från talarstolen nyss att jag tillstyrkt den aktuella försöksverksamheten i kulturrådet men sedan på något vis vänt om och avstyrkt den i kulturutskottet. Det är ingen korrekt beskrivning av vad som har inträffat. Jag har deltagit i ett beslut i kulturrådet som avser en remiss från regeringen. Jag har inte avstyrkt samma förslag i kulturutskottet. Däremot anser jag att regeringen nu i lugn och ro skall få handlägga frågan och remissvaret från kulturrådet och senare komma med förslag. Det är av det skälet jag anser att den socialdemokratiska motionen inte bör bifallas.

Herr talman! Herr Richardsons inlägg var delvis skrämmande, tycker jag. Det redovisar en kultursyn som jag inte trodde var hela borgerlighetens.

Jag är närmast chockerad över det här inlägget. Det är en återklang av ett inlägg som gjordes i en mindre krets vid en diskussion i går, då av en SAF-direktör, som precis på samma sätt ifrågasatte det lämpliga i att facket ägnar sig åt kulturfrågor. Vad har vi då egentligen menat med vår tidigare målsättning om förtroende för folkrörelser och fria organisationer? Vi har faktiskt här i riksdagen sagt att samhället inte skall göra vad organisationer och fria folkrörelser kan göra lika bra och bättre.

Herr Richardson talar om öppenhet kontra insnävning, och öppenhet i Richardsons tappning är tydligen bara den verksamhet som bedrivs isamhällets regi. Jag kan inte fatta herr Richardsons inlägg på annat sätt, och det är därför jag är så överraskad. Nu försöker herr Richardson göra det här till en diskussion om kulturbegrepp, och det är ju intressant. Det skulle vi kunna ägna oss åt en bra stund. Vi skulle också ha kunnat föra den diskussionen i kulturutskottet. Men det var ju så att de borgerliga ledamöterna inte hade något intresse av att diskutera denna fråga. Vi väntade med behandlingen av motionen till dess att kulturrådet hade utarbetat sin plan för denna verksamhet, en plan som är utarbetad tillsammans med LO, ABF, TCO och TBV. Nu försöker herr Richardson skapa en motsättning mellan kulturrådets förslag och LO:s och TCO:s förslag. Men representanter för kulturrådet, LO, ABF, TCO och TBV kom ju gemensamt till kulturutskottet och pläderade samfällt för den plan som kulturrådet har utarbetat. Då frågar herr Richardson: Vad är det nu reservanterna vill? Ja, motionen går ut på att vi skall uttala vår anslutning till projektet i fråga. Det framgår klart av både motionen och reservationen att det inte är ett uttalande från riksdagen för projektet i varje detalj utan ett principiellt uttalande för genomförandet av detta och för att snabbt komma i gång med det, som det är fråga om. Och det kan väl inte vara fel att motionsledes väcka en sådan fråga i riksdagen? Vi blev närmast anklagade av herr Richardson för att vi hade motionerat. Är det inte bra om hela riksdagen ställer upp och ger sitt stöd för de insatser som regeringen behöver göra för att projektet skall komma i gång? Jag frågar än en gång: Vad är det för fel på uppläggningen av detta projekt? Jag ställer frågan närmast till herr Sundman, som har varit med i två skepnader i detta sammanhang. Hans försök att göra samma åtskillnad som herr Richardson nyss gjorde mellan de båda förslagen är bara ägnat att förvilla begreppen. Det är herr Sundman som uppträder i två skepnader.

Herr talman! Allra först en formalitet. Jag har framträtt som utskottets talesman vad gäller avslagsyrkandet och hänvisade då till de konstitutionella synpunkterna. Vi anser att det är rimligt att riksdagen inte föregriper regeringens ställningstagande. I övrigt har jag anfört egna synpunkter. Det är uppenbarligen så att reservanterna yrkar bifall till den motion som väcktes i januari. Då fanns inget projektförslag från kulturrådet, och det är alldeles uppenbart att det talas om helt skilda projekt. Det kan inte herr Andersson i Lycksele komma ifrån. I motionen skisseras ett projekt i enlighet med LO:s och ABF:s skrivning medan kulturrådet föreslår ett annat projekt. Vi måste i klarhetens namn reda ut vad riksdagen eventuellt kan tänkas komma att besluta om, för den händelse att majoriteten mot förmodan skulle följa reservanterna. Herr Andersson i Lycksele låtsas chockerad över min kultursyn. Han kan inte mena allvar, om han inte uppenbart och medvetet feltolkar vad jag säger. Min utgångspunkt har bl.a. varit mina erfarenheter som föreläsningsföreståndare på 1950-talet, präglad av en kulturdemokratisk syn innebärande att alla människor, oberoende av organisatorisk hemvist, kan verka tillsammans. Det var fråga om en livaktig föreläsningsförening, och det fanns unga och gamla som flitigt kom till sammankomsterna. Det var en miljö som alla kände sig hemma i. Det är sådant som jag menar att vi riskerar att förstöra om vi splittrar de begränsade resurser som står till förfogande och satsar stort på aktiviteter begränsade till en facklig organisation på arbetsplatserna. Det är ju det det rör sig om. I kulturrådets projektplan kommer det fram på punkt efter punkt att det är aktiviteter begränsade i första hand till arbetsplatserna som det gäller. Då uppstår också det dilemma som vi har redovisat: om man mycket kraftfullt satsar på arbetsplatsbibliotek, kan man inte förvänta sig att alla lika mangrant skall samlas till folkbiblioteket. Det är detta dilemma jag vill peka på. Herr Anderssons engagerade anförande gör mig en smula misstänksam. Man kan fråga sig om han vill skydda fackets anställda från olämplig påverkan. Är det någon gammal tanke om att de kommunala eller statliga kulturinstitutionerna fortfarande skulle vara härdar för något slags borgerlig finkultur? Den synpunkten kommer fram ibland, det har skett samhet på kulturområdet i den debatt som förts under vintern och våren i LO-tidningen. Det kan väl inte vara de fria gruppernas verksamhet som man känner sig misstänksam mot, kanske den kritik av fackföreningsrörelsen och av det socialdemokratiska partiet som har förts fram exempelvis i det s.k. tältprojektet. Är det av den anledningen man vill utbilda de egna utvalda företrädarna i kulturpolitiska frågor, i spörsmål om bidragsgivning och liknande i stället för att engagera kulturarbetare och orientera dem om arbetslivet? Jag tycker inte, herr Andersson i Lycksele, att vi skall dramatisera den här skillnaden. Det kan vara nyansskillnader i fråga om hur man vill prioritera samhällets resurser, som ändå är begränsade. För mig framstår det kulturdemokratiska ideal som Arthur Engberg och ännu senare Ragnar Edenman förde till torgs fortfarande som det mål som vi bör sträva efter.
Herr talman! Jag vill bekräfta att herr Georg Andersson i Lycksele har gjort en riktig och intelligent iakttagelse. Jag har uppträtt i två skepnader, spelat i två roller. Det är också två skilda ärenden som jag har behandlat i de resp. rollerna. I kulturrådet har jag varit med om att behandla en remiss från regeringen angående en skrivelse till regeringen, och i kulturutskottet har jag varit med om att behandla en socialdemokratisk motion. Jag har alltså mycket riktigt uppträtt i två skepnader.

Herr talman! Jag har tidigare sagt att de borgerliga hade helt ljudisolerande öronskydd, när de fackliga organisationerna och kulturrådet var hos oss i kulturutskottet och redovisade sina synpunkter. Nu börjar jag tro att herr Sundman inte bara hade hörselskydd utan också ögonskydd, så att han inte såg att de var där tillsammans. Herr Sundman försöker göra det här till två helt skilda projekt.

Det blir visserligen en mindre försening, men chansen finns. Innebär vad ni har sagt i dag att ni säger ja, när kulturrådets förslag kommer upp till behandling för budgeten 1978? Det är en viktig fråga. Herr Richardson gör det här till en konstitutionell och formell procedurfråga och citerar en bit av kulturutskottets yttrande, där kulturutskottet säger att det inte är rimligt att riksdagen föregriper regeringens ställningstagande. Men kulturutskottet har ju ett ytterligare skäl, och det är det som är så allvarligt. Kulturutskottets majoritet säger nämligen att det kan finnas skäl som talar emot projektet som sådant, därför att det inte är till gagn när det gäller att uppnå kulturpolitiska mål. Det är ju beträffande det tillägget jag har frågat om innebörden. I och för sig har jag fått ett svar av herr Richardson. Han är kritisk mot att arbetare och tjänstemän på sina egna villkor och genom sina egna organisationer skall få bedriva en kulturell verksamhet. Han var ju mycket tydlig när han talade om risken att det här skulle få en politisk betydelse. Är detta anledningen till rädslan? Herr Richardson uttrycker sig i alla fall som om så skulle vara fallet. Men då har han ju frångått principen om att organisationer skall få profilera sin verksamhet och principen om pluralism i samhället, och det tycker jag är allvarligt. Herr Richardson gör också det hela till en konkurrens mellan samhällets institutioner och kulturverksamhet i arbetslivet. Men har inte herr Richardson och andra upplevt att det finns höga barriärer som gör att många, många människor aldrig besöker samhällets kulturinstitutioner, människor som upplever att institutionerna inte är till för dem? Många går inte till ett bibliotek, därför att de inte vet hur man bär sig åt, därför att de är rädda för att på något sätt göra bort sig eller därför att de tänker att det inte är till för dem utan för de andra grupperna i samhället. De är kulturpolitiskt utslagna människor som det gäller att fånga upp, och det är det som LO och TCO vill göra med sin försöksverksamhet. Vore det inte vettigare, herr Richardson, att försöka få en dialog med dessa människor och inte uppifrån, ifrån samhällets beslutstaburetter, tala om att så här skall det vara, och ni skall inte lägga er i så mycket. Jag tror det är viktigt och riktigt att jobbare och tjänstemän lägger sig i och utformar sin verksamhet på sina egna villkor. Det kan hända att det kommer att innebära att kulturen blir ett medel att förändra förhållandena i arbetslivet och i samhället, att kulturen blir ett medel att bekämpa orättvisor och orättfärdigheter. Men det är enligt min mening bra, och därför stöder jag det här projektet. Jag hoppas att jag får ett positivt svar på min inledande fråga om hur de borgerliga ställer sig inför budgetbehandlingen 1978.
Herr talman! Jag noterar till en början att reservanternas talesman ännu inte har gett besked om vad reservationen går ut på. Att det är en klar skillnad mellan motionens yrkande och kulturrådets projektförslag är alldeles uppenbart. Vad sedan gäller andra stycket i utskottsskrivningen, som herr Andersson i Lycksele tar fasta på, så sägs där att enligt ”utskottets bedömning kan dock en närmare granskning av förslaget komma att visa att skäl kan anföras mot den föreslagna uppläggningen av försöksverksamheten som ett medel att nå de av riksdagen tidigare uppställda kulturpolitiska målen”. Ja visst! Är det så konstigt att det skulle kunna tänkas finnas sådana skäl, om man gav sig in på en sakprövning? Men vi har ju noterat att detta är en fråga som regeringen skall avgöra, och vi skall inte föregripa regeringen. Därför gör vi ingen sakgranskning. Men visst finns det saker att diskutera. Vi har hela prioriteringsfrågan. Vi har begränsade resurser att satsa på detta område, och därför kan man naturligtvis förutsättningslöst diskutera hur dessa begränsade anslag skall fördelas. Man kan ta upp ännu en fråga. Vi vet att båda makarna yrkesarbetar i många familjer, och de har ofta skilda arbetsplatser. Om man alltmer styr över kulturverksamheten till arbetsplatserna, blir det svårare för makarna att gå tillsammans på de här kulturaktiviteterna. Det finns självfallet många sådana invändningar att göra. Jag sade i mitt första anförande att den kulturpolitiska debandn var oklar på många punkter och att den uppvisade många brister. Jag bortsåg då från herr Andersson, men jag tror att jag har anledning att revidera mig på den punkten. Det som herr Andersson levererade i sitt sista anförande var demagogi och ingenting annat. Det här är självfallet en prioriteringsfråga, liksom det mesta i anslagsväg. Herr Andersson tar upp frågan om pluralismen i kulturpolitiken. Javisst, friheten, mångfalden i kulturlivet är ju liberala honnörsord. Det är det jag vill verka för. Likaså tar herr Andersson upp tanken på barriärer mot deltagande i kulturaktiviteter, detta att många exempelvis känner sig främmande i biblioteksmiljön. Ja, herr Andersson, det är det som är själva grundtanken i mina invändningar. Om vi vill att alla människor skall komma till biblioteket, skall man väl göra detta möjligt för dem. Om man gör insatser på arbetsplatserna för att stimulera människorna, få dem i rörelse och locka dem vidare, så är det utmärkt, vilket jag också sade tidigare. Men om man skapar ett alternativ till folkbiblioteket på arbetsplatsen, så vinner man ju inte detta syfte. Det säger den enklaste logik. Det är just grundtanken bakom mina invändningar att jag såg som ett ideal att vi hade kulturinstitutioner som inte bara var besökta av de privilegierade i samhället och att vi inte fick en utveckling mot vad jag här kallade ett segmenterat samhälle.
Herr talman! Alla vägar och metoder att sprida kulturlivet till eftersatta grupper, som det med ett något olyckligt ordval heter i kulturdebatten, skall prövas — det är min bestämda uppfattning. LO och ABF formulerade vissa förslag i en skrivelse till regeringen. Skrivelsen gick på remiss till kulturrådet, och där behandlades den. Den förbättrades, och man byggde upp ett nytt förslag. Det skall i det sammanhanget inte förnekas att det naturligtvis fanns kritiska röster i debatten. Nu ligger ärendet åter hos regeringen. Vi vet ännu inte hur man ytterligare kommer att kunna förbättra och konkretisera den idé som lagts fram, och därför kan jag naturligtvis inte i dag göra några utfästelser vad gäller den framtida behandlingen av ärendet. Men jag vill gärna upprepa: Alla vägar att sprida kulturlivet bör prövas. den det ej vill röstar nej.

Herr talman!

Eftersom förslaget i propositionen och betänkandet till alla delar bygger på den uppfattning vi socialdemokrater i trafikutskottet och den tidigare regeringen under en följd av år hävdat har vi givetvis inte haft anledning att reservera oss, utan vi kan i princip ansluta oss till det framlagda förslaget. Vi har ändå, herr talman, funnit anledning att avge ett särskilt yttrande, där vi vill slå fast att ett beslut om en upprustning av Göta kanal kunde ha fattats redan 1972, om riksdagen godtagit det förslag som den socialdemokratiska regeringen var beredd att förelägga riksdagen på grundval av då framlagt utredningsmaterial.

Om inte partitaktiska skäl hade fått vara avgörande utan i stället förnuftet fått råda och vi tagit beslutet 1972, hade upprustningen, som nu beräknas kosta minst 45 milj.kr., kunnat utföras för mindre än halva den summan. Det är alltså mycken dyrbar tid som gått till spillo under de senaste årens utredande, som föranletts av motioner från de borgerliga partierna och kommunisterna. Nu har förnuftet ändå till slut avgått med segern. Därför är jag övertygad om att det beslut som vi i dag skall fatta och som ett enigt trafikutskott står bakom kommer att hälsas med stor tillfredsställelse av de berörda. 9” även de skogsegendomar som inköpts för tidigare vinstmedel. Jag tycker det är glädjande att utskottet i princip är överens med motionärerna. De kommande förhandlingarna med kanalbolaget bör leda till detta resultat, vilket vi också ger regeringen till känna. Herr talman! Samtidigt som jag yrkar bifall till utskottets hemställan vill jag uttrycka den förhoppningen att Göta kanal — eller Sveriges blå band, som vi brukar säga när vi skall vara riktigt patetiska — efter upprustningen blir en värdefull tillgång för alla och inte minst för det rörliga friluftslivet.

Herr talman! Vid två tillfällen har riksdagen uttalat sig för en utbyggnad av Göta kanals västgötadel. De borgerliga partierna ställde upp för utbyggnadsalternativet så länge de befann sig i opposition. Attitydförändringen efter det att dessa partier kommit i regeringsställning visades redan i december förra året. Trafikutskottet behandlade då motioner från ledamöter tillhörande fyra partier om utbyggnad av kanalen. Det som tidigare ansetts angeläget — nämligen ett uttalande från riksdagen — var helt plötsligt onödigt, enligt de borgerliga ledamöterna. Så kom regeringens proposition om upprustning av Göta kanal. Där stannar man vid vad den socialdemokratiska regeringen tidigare förslog. Man vill inte genomföra någon utbyggnad utan endast rusta upp kanalen för att bevara den som byggnadsminnesmärke och turistled. I ett särskilt yttrande till trafikutskottets betänkande säger de socialdemokratiska ledamöterna att upprustningen nu blir dyrare än tidigare och att dyrbar tid gått till spillo genom utredande som föranletts av motionskrav från riksdagens borgerliga partier och kommunister. Herr Östrand har fört fram samma synpunkter här i dag. Anklaga gärna de borgerliga partierna som frångått sina tidigare ståndpunkter, herr Östrand, men inte oss! Vi håller fast vid kravet på en utbyggnad av kanalen. Därtill har vi hävdat att frågan utretts tillräckligt och att tiden länge varit mogen för ett politiskt ställningstagande till kanalens framtid. Utredningarna har i alltför hög grad begränsats till att studera kanalens skick och utifrån nuläget söka framräkna transportekonomiska och andra effekter av olika åtgärder. Nedläggning av kanalen har också funnits med som alternativ. Däremot har det saknats en verklig genomlysning av kanaltrafikens betydelse i samhällsekonomisk, regionalpolitisk, sysselsättningspolitisk och miljöpolitisk mering. Regeringens proposition bortser också från dessa sidor av saken och nöjer sig med vad utredarna förordat. Att riksdagen vid två tillfällen, 1972 och 1973, som sin mening anfört att alternativet med utbyggnad av kanalen för trafik med större båtar ingående bör prövas, har man struntat i. Samma partier som står bakom riksdagsuttalandena går nu i regeringsställning tvärt emot dessa uttalanden. I motion 1484 har vi från vpk förordat en utbyggnad av Göta kanals västgötadel enligt alternativet 1 500 å 1 600 tons lastförmåga, och vi vidhåller denna ståndpunkt. Vi har också föreslagit att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att en utbyggnad av kanalens östgötadel snarast bör komma till stånd. Vi menar att det finns goda skäl att betrakta kanalen som en helhet vid de vidare bedömningar av kanaltrafiken som vi förespråkar. I propositionen anförs att frågan om en eventuell utbyggnad av kanalens västgötaled liksom förutsättningarna för en utbyggnad även av östgötaleden bör prövas på regional nivå av berörda landsting och kommuner. Vad är detta? Staten skulle endast gå in beträffande upprustningen. Men vill man bygga ut kanalen får landsting och kommuner svara för den saken. Detta kan inte godtas. Det måste vara en statlig angelägenhet att bygga ut Göta kanal. Om regeringen och de borgerliga partierna tror att de kan dölja kovändningen rörande kanalens utbyggnad genom denna manöver tar de fel. När det gäller huvudmannaskapet för kanalen talas också om överväganden i samråd med bl.a. berörda landsting. Det är svårt att befria sig från känslan att staten söker krypa ur sitt ansvar. Det måste väl ändå stå klart att ett statligt huvudmannaskap underlättar en samlad bedömning av kanaldriftens betydelse och ger erforderliga resurser för utbyggnad och underhåll. Därför menar vi att riksdagen bör uttala sig för statligt huvudmannaskap för Göta kanal. Även om utskottet godtar propositionens förslag om överväganden rörande frågan om huvudmannaskapet uttalas uppfattningen att ett ”helt statligt övertagande av kanalen eller i vart fall det ekonomiska ansvaret för densamma bör därvid vara en riktpunkt”, och detta får väl anses svara mot kraven såväl i vpk-motionen som i en socialdemokratisk motion. I båda dessa motioner har tagits upp frågan om de tillgångar, främst skogsfastigheter, vilka förvärvats av kanalbolaget för överskottsmedel och som man förutsatt inte skulle ingå i de tillgångar som skulle överlämnas till staten utan ersättning. En sådan uppdelning har vi funnit orimlig. Det är därför med tillfredsställelse man noterar att trafikutskottet fastslår att de aviserade förhandlingarna med berörda intressenter bör syfta till ett övertagande av kanalbolaget i dess helhet inkl. de nämnda skogsområdena. Våra motionskrav har således tillmötesgåtts i detta avseende. Vi hävdar fortfarande att en utbyggnad av Göta kanals västgötadel bör komma till stånd och att denna bör följas av en utbyggnad även av kanalens östgötadel. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till motionen 1484 punkterna 1 och 2.

Herr talman! Bara några kommentarer med anledning av herr Östrands och herr Berndtsons anföranden. Det särskilda yttrandet är enligt mitt förmenande ingenting annat än en demonstration, där man vill påstå att om vi hade följt socialdemokraternas förslag skulle kanalen nu varit färdig för användning efter en upprustning till ett betydligt billigare pris. För det första har vi aldrig sett någon socialdemokratisk proposition i frågan. Vi har alltså inte fått veta vad den socialdemokratiska regeringen tyckte och tänkte härvidlag. När herr Östrand säger att sent skall syndarn vakna, kan jag svara. Den socialdemokratiska regeringen vaknade ju aldrig! Det hade varit bra om man annonserat en proposition i samband med att vi hade frågan uppe till behandling i utskottet, men så gjordes ju inte i det tidigare skedet. För det andra har det efter sjöfartsverkets förslag framlagts många motioner och visats ett stort intresse för att undersöka ett utbyggnadsförslag. Bl. a. hade Chalmers i Göteborg arbetat fram ett transportsystem där kanaldrift ingick som en del. Därför fanns det ett nytt intresse för en utbyggnad med beaktande av framtida behov, så att man inte missade en utveckling. Jag skall erkänna att vi moderater i utskottet hela tiden var skeptiska med anledning av kostnadssidan när den redovisades - men det var ett starkt tryck från de olika län som kanalen går igenom och de angränsande länen. Jag tycker att det är rimligt och av demokratiskt intresse att mycket noggrant pröva synpunkterna från dessa håll. Den Hjalmarsonska utredningen tillsattes, men vi kunde konstatera att direktiven till den utredningen var ofullständiga. Enligt majoritetens mening skulle dessa utvidgas, och kommunikationsministern gav också ytterligare direktiv. När man ändå skulle utreda frågan på nytt och gå igenom de nya synpunkter som kom fram skulle man göra det ordentligt. Herr Berndtson säger att vi ställde oss bakom utbyggnaden så länge vi var i opposition. Vi ville alltså göra det möjligt med en utbyggnad — om det fanns nya synpunkter som kunde ge motiv för en sådan. Det är klart att kostnaden för en upprustning är större i dag än 1972. 1972 var den större än 1969, då socialdemokraterna i denna kammare motionerade — trots att kanalutredningen visat att det inte var lönsamt med en utbyggnad. Hade en socialdemokratisk regering då följt kostnadsutvecklingen ordentligt —t.ex. följt kostnadsutvecklingen här i landet och skött den delen — hade kostnaderna i dag inte varit så stora. Dyrbar tid har gått till spillo, säger man. Ja visst. Varför lade då inte socialdemokraterna fram en proposition i det tidigare skede när de var i majoritet och det redan fanns utredningsmaterial som visade hur situationen var? Det är inte ni socialdemokrater utan det är den nya regeringen som äntligen har lagt fram ett förslag. Sedan är det fel att säga att kanalen inte har underhållits — vilket har sagts i något sammanhang i någon motion. Sjöfartsverket har gjort en genomgång och sagt att den har underhållits även under den senaste tiden. Bolaget är alltså inte, som det påståtts i något sammanhang, utplundrat. Det har skett en kapitaltillsats under denna period — med de nämnda donationsskogarna —- om inte mindre än 18 milj.kr. Den utdelning man har fått på det kapitalet sedan 1810 är 2 96, och ingen människa i världen kan säga att det är en stor utdelning - mot bakgrund av de tillgångar som fanns. Men vi är eniga om att bolagets tillgångar, utöver kanalens fastigheter och skogar, bör följa med vid ett övertagande.